Herr talman! När EU satte reglerna för den inre marknaden gjordes naturligtvis också undantag. Ett sådant undantag var en möjlighet för medlemsländerna att återkräva föremål som är viktiga för det egna landets kulturarv. Denna möjlighet har däremot inte utnyttjats i så stor omfattning. Reglerna har varit för svåra att klara. Dels har regeringarna behövt agera inom ett år efter det att man har fått kunskap om att ett föremål har förts ut från landet, dels har föremålen behövt kunna återkopplas till en kategori i en i förväg definierad bilaga. EU har därför omarbetat direktivet. Regeringen har bland annat lagt fram en proposition, och ett enigt kulturutskott ställer sig bakom den. Förändringarna innebär att medlemsländerna får upp till tre år på sig att agera, och nya föremål som inte har varit definierade i förväg blir också möjliga att återkräva. Med dessa förändringar blir det naturligtvis lättare för Sverige att återföra föremål som är viktiga för det svenska kulturarvet till landet, men det blir också ett ansvar för Sverige att medverka till att andra länder får tillbaka föremål som är värdefulla för deras respektive kulturarv.